Herr talman! Anne Wibble och Allan Larsson brukade i allmänhet tala om vägar och vändpunkter. Den ena körde på den tredje vägen ut i en öken. Den andra kör på den enda vägen utan att riktigt veta vart den leder. Allan Larsson väntade under tiden på en vändpunkt, och Anne Wibble ville inte vända. Vägar och vändpunkter -- så har resonemanget gått. Men jag tror att folk vet att vi lever i en värld där kartan ritas av andra. Det är andra som lägger ut vägarna. Vi måste hjälpas åt att bygga ett fordon som kan ta sig fram hur vägarna än ser ut och vad som än döljer sig bakom nästa krök eller krön. Det fordonet måste vara lätt att ratta, ha god väghållning, snabb acceleration och kunna ta sig ur en fyrhjulssladd vid behov. Detta moderna och flexibla fordon kan vi faktiskt bygga tillsammans. Låt oss kalla det möjligheternas maskin. Låt oss se på marknaden och jobben just nu. Det ser illa ut. Arbetslösheten ökar. T.o.m. socialisterna inser att det inte går att lösa problemen genom att nyanställa folk till länsstyrelser och landsting, som man gjorde förr i tiden. Folk har nämligen börjat inse att det drabbar dem själva, det är i så fall de själva som får betala alltihopa över skattsedeln. Det är ju en framgång. Om man verkligen vill göra någonting, finns det förträffliga förslag att se på. Jag tycker att man skall göra det oavsett varifrån förslagen kommer. Man skall inte vara så rädd om sin prestige, att man inte kan ta upp en förslag till behandling därför att det kommer från ett annat parti. Det ynkligaste i det politiska livet efter min erfarenhet hittills är att man biter sig fast i bordskanten, med gamla förslag som man hittat i någon gammal byrålåda för tre år sedan. Ett förträffligt förslag är att inrätta en investeringsbank, baserad på en del av löntagarfondernas pengar. Den skulle lösa kreditkrisen, få nya företag att komma i gång, förhindra att goda företag läggs, osv. Den skulle ägas av det svenska folket och de företag som en gång har betalat in till fonderna. Vi skulle kunna rädda riskkapitalförsörjningen till småföretagen, och vi skulle över huvud taget stadga ekonomin. Regeringen känner till förslaget. Jag antar att det ligger i någon byrålåda. Ett annat bra förslag är att ta bort fastighetsskatten eller åtminstone halvera den. Fastighetsskatten är en dynamisk faktor i vårt samhälle. Den är dynamisk på det viset att det går åt pipan när fastighetsskatten är för hög. Den har framkallat en stor bankkris: fastighetsbolag och banker ''ramlar''. I går var det Reinholds, i förrgår Nordbanken, i dag är det Första Sparbanken, i morgon något annat. Skall vi hålla på så här tills allting har ramlat och bara landstingen är kvar? Vi läste en artikel där det talas om att 150 000 byggjobbare kan bli utan arbete. En regering som förstår vad det handlar om skulle föreslå ett slopande av fastighetsskatten nu. Riksdagen skulle, om regeringen gjorde det och hade ordning på sina partier, säga ja. Konkurslagstiftningen behöver ändras. Garantilöner har nämnts. Det är som gjort för dem som vill fuska och mygla, och det gör de också. Ett annat inslag är att beakta leverantörernas situation. Det är nämligen de första som faller i en konkurs. Goda, skickliga och välskötta företag faller i konkurser på grund av det upplägg som vi har. Det borde man ändra på. Först skyddar staten banker och sedan skyddar leverantörerna. På det viset blir det ytterligare en dominoeffekt, och företag slås ut. Ungdomslöner har det talats om. Felet med dem är att det tydligen är facket som styr. Vilken regering vi än har är det facket som styr. Facket är inte med på att ge riktiga ungdomslöner. Därför hittar man på några andra konstiga löner, där det egentligen i praktiken är staten som betalar lönerna. Då tycks det vara okej. Jag tycker, vi tycker, att det riktiga vore att företagen betalar ungdomslöner. Det finns en del idéer på hur man skulle kunna lägga upp det där. Jag hinner inte gå in på det nu. Förläng provanställningstiden, heter ett annat förslag. Självklart skall man göra det. Fråga ungdomarna vad de vill. Fråga inte hela tiden facket eller några andra vad de tror att ungdomarna vill. Det är inte kravmaskiner eller särintressen som vi behöver just nu. Jag tror att en förkrossande majoritet i landet skulle hålla med om detta. Investera i vägar, järnvägar och broar heter nästa punkt. Det har vi hört på ställe efter ställe. För att göra det kort vill jag bara säga att självklart skall vi göra sådana investeringar. Problemet tycks vara att det är svårt att komma i gång. Är det detta som är politikens sjuka att man bara kan prata men det blir ingenting? Det är inte utredningar som skall till, utan det är vägar, järnvägar och jobb. Kom loss, bit er inte fast i bordskanten eller var det än är någonstans. Bygg på bara, brukade socialdemokraterna säga och byggde bostäder som ingen kunde bo i, inte ville eller inte hade råd. Det går inte. Sådana dumheter kan vi inte göra nu. Men vi kan bygga det som behövs. Vi kan bygga t.ex. ålderdomshem, för de behövs. Det finns en marknad. De är bra för människorna och för hela samhället. Vi sparar pengar. Allting är bra, så gör det då! Reparationer och underhåll av offentliga byggnader? Självklart skall vi göra det. Tänk om och ta det goda idéerna, varifrån de än kommer. Kom ihåg att det är de små företagen som måste få de goda villkoren. Det är dessa som skapar välståndet. Det finns hundratusentals jobb där, om man bara ger företagen de rätta politiska signalerna. Till sist: Byråkratin dödar företagsamheten, och byråkratin kommer härifrån, från denna kammare och från regeringen. Pappersarbete, pålagor, krångel är sådant som gör att småföretagarna inte drar i gång. Det kan vi göra någonting åt, och låt oss göra det. Jag skall gärna göra det i samarbete med Allan Larsson eller med vem som helst. Tack.

Herr talman! Jag kan av svaret uppfatta att kommunikationsministern har insett att TSV:s styrelse fick en övervikt för lastbilstrafiksintressen. Ändå utsågs denna ensidigt sammansatta styrelse att arbeta under tio månader, dvs. från den 1 mars till årets slut. Av svaret uppfattar jag vidare att man har fäst så ringa avseende vid trafiksäkerhetsfrågorna att trafiksäkerhetsverket fick vägverkets styrelse så att säga av bara farten. Detta inger naturligtvis en farhåga om att trafiksäkerhetsfrågorna i framtiden skulle få ännu mindre möjlighet att göra sig gällande, om TSV inlemmas i vägverket. För övrigt skulle nog inte heller vägverket ha mått illa av att få en allsidigare styrelse. Det är ju inte bara lastbilar som skall använda vägarna. Varför utsågs inte en bättre balanserad styrelse att arbeta redan fr.o.m. den 1 mars? Kompletteringarna kunde ju ha avsett lastbilsintressenter, om man hade velat ha sådana med i en slutlig styrelse. Jag måste tyvärr konstatera att styrelsen även efter den förutskickade kompletteringen kommer att ha en klar obalans till den tunga trafikens förmån. Sex personer har utsetts externt, varav fyra har starka intressen i tung trafik, nämligen representanter för representant -- Saab-Scania. Det ger faktiskt inte en rimlig bild av samhällsintresset i det arbete som bedrivs av trafiksäkerhetsverket för att förbättra trafiksäkerhet och miljö.

Herr talman! Jag tror att vi skall titta litet grand på vilka personer det är som sitter i dessa styrelser. Jag har en känsla av att de ärade ledamöterna något ringaktar den allsidiga kompetens som faktiskt redan finns där. Åkeriförbundet, och Martin Lundberg, koncernchef i Bilspedition AB. Dessutom ingår generaldirektörerna Lars Eggertz och Per-Anders Örtendahl i styrelserna. Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på sådana här frågor. Dessa ledamöter representerar i stor utsträckning kunderna, användarna av vägarna. De representerar ett brett kunnande, även på miljöområdet, vill jag understryka. Det finns också ett regionalpolitiskt inslag i denna styrelse. Jag konstaterade redan när vi fattade detta beslut att vi skall komplettera med ytterligare två ledamöter. Det anmälde jag också för regeringen. Att det inte skedde då beror på den begränsning som i dag finns i instruktionen för dessa verk. Lennart Fremling frågar om detta skall ske under året. Svaret är ja. Det skall ske i samband med att propositionen läggs fram, alltså under detta halvår. Det är inte fråga om tio månader framåt, utan om ett par tre månader.

Herr talman! Jag känner till ledamöterna i styrelsen. Det är folk som är kompetent och duktigt på många områden. Jag har inte på något vis ringaktat deras förmåga att delta i detta arbete. Men även kommunikationsministern måste dela uppfattningen att just kompetensen inom miljöområdet och regionalpolitik behöver förstärkas ytterligare i styrelsen, eftersom kommunikationsministern ämnar föreslå detta. Jag konstaterade i mitt förra inlägg att det var beklagligt att inte denna tyngd i styrelsen kunde åstadkommas redan på detta stadium. Jag vill upprepa min fråga: Hur många ytterligare ledamöter ämnar man komplettera styrelsen med?

Herr talman! Jag skulle vilja fråga när det är tänkt att den nya styrelsen skall tillträda. Kommunikationsministern sade här att det inte blir fråga om tio månader utan om en kortare tid, därför att något kommer att hända under året. Men om jag har förstått rätt är tanken att regeringen skall lägga fram en proposition under våren, så att riksdagen kan fatta beslut i höst. Då blir det väl den 1 januari som den nya styrelsen kan tillträda. När kan vi räkna med att en ny styrelse tillträder?
Herr talman! Med en komplettering av vägverkets styrelse med två ledamöter kan kompetensen breddas ytterligare. Det är framför allt tre områden som behöver förstärkas ytterligare, skriver kommunikationsministern i svaret, nämligen trafiksäkerhet, miljö och regionalpolitik. Det finns naturligtvis människor som har dessa breda kunskaper. Jag tror ändå att det finns en uppenbar risk för att miljöintressen och regionalpolitiska intressen kommer att vara underrepresenterade i styrelsen. Jag önskar kommunikationsministern lycka till när han skall fundera över vilka personer som skall kunna uppfylla dessa krav.
Herr talman! Jag är optimist till min natur. Låt mig bara konstatera att frågeställarna själva, Elving Andersson och Lennart Fremling, är utmärkta exempel på personer som besitter en bred kompetens inom områdena trafiksäkerhet, miljöoch regionalpolitik. Hade de dessutom representerat båda könen, hade de varit kvalificerade för att ingå i denna styrelse. Lennart Fremling ställde en fråga om tidpunkten för tillträde. Min uppfattning är att det är möjligt med ett tillträde i och med att propositionen läggs fram. Regeringen måste besluta om en ändring i instruktionen. Det hinner vi göra tills propositionen läggs fram. Styrelsen tillträdde den 1 mars, vill jag minnas. Kompletteringen sker i samband med att propositionen läggs fram.

Herr talman! Låt oss först konstatera att hamnstatskontrollen, där Sverige är ett av de 14 medlemsländerna, innebär att 25 % av utlandsflaggde fartyg som anlöper svenska hamnar skall kontrolleras. Det görs av sjöfartsinspektionen. Vi har i svenska hamnar ungefär 3 200 utländska fartyg per år. Antalet inspektioner skulle vara ungefär 800. Tittar vi i backspegeln visar det sig att under de senaste åren har ungefär 650 fartyg per år inspekterats. Det är bara 20 %. Det finns farhågor, som i statistiskt perspektiv delvis kan få viss näring. Men under 1992 har hittills 30 % av fartygen inspekterats. Av dessa har sex fartyg belagts med nyttjandeförbud, dvs. de får inte gå vidare i svenskt vatten. Även två av de svenska fartyg som inspekterats i år har fått nyttjandeförbud. Jag vill gärna berätta för Bengt Hurtig att jag, när jag besökte Sjöfolksförbundet i höstas, inbjöd förbundet till ett samarbete med departementet på detta område. Vi skall tillsammans försöka få bort den illojala konkurrens inom sjöfarten som det innebär när man kör med fartyg som har så allvarliga säkerhetsbrister som det är fråga om i många fall. Vi hoppas på ett fruktsamt samarbete med sjöfartens parter, inte minst Sjöfolksförbundet, när det gäller att stärka säkerheten till sjöss och ta bort den illojala konkurrensen. Konkurrensen är nog hård ändå inom sjöfarten.